Herr talman! En närmast katastrofal utveckling har drabbat Västerbotten när det gäller vägbyggandet. Ännu så sent som i slutet av 1970-talet hade vi ett vägbyggande i vårt län för ungefär 140 milj.kr. per år, räknat i 1982 års penningvärde. En fjärdedel finansierades över det ordinarie väganslaget och tre fjärdedelar genom beredskapsmedel. Innevarande år, 1982, byggs inte för mer än ca 40 milj.kr. varav åtgår nära 36 hälften till det s.k. Ammarnäsprojektet, en del av det s.k. Vindelälvspa ketet. Nästa år, 1983, kommer vi inte att få bygga vägar för mer än drygt 7 milj.kr. i Västerbotten. Det innebär en avveckling från 140 milj.kr. för några år sedan till 7 milj.kr. nästa år. Redan i dag gäller för vägsektionen av Statsanställdas förbund i Västerbotten att 66 20 av dess medlemmar, drygt 400, är arbetslösa och tvingas utnyttja A-kassan. Det är långt ifrån det vägbyggande som herr Torwald för en stund sedan beskrev för oss. Västerbotten är det län som har de flesta vägmilen. Vi har också de flesta boende i glesbygd av något län i vårt land. Det borde vara starka skäl för ett betydande vägbyggande. Men när det gäller väganslagen misshandlas Västerbotten av oförklarliga skäl. Låt mig ta ett exempel. I fjol höst förekom ett s.k. paket av vägbyggnadsmedel. Alla län utom Norrbotten, Västerbotten och Stockholm fick gåvor ur det paketet. Norrbotten kompenserades senare med beredskapsmedel, men Västerbotten blev helt utan. Det är helt obegripligt med tanke på behoven. Projekt finns, och 66 96 av vägbyggarna går arbetslösa. Det är den dystra sanningen i Västerbotten, herr Torwald. Från nästa år kommer vi att vara i den situationen i Västerbotten att administrationen för vägverket kommer att ha mer pengar än vägbyggarna i länet. Det verkar inte vettigt, men det är sanningen i Västerbotten, herr Torwald. Nu tror säkert någon att det saknas färdiga projekt. Då kan jag redovisa att det i vägverket ligger 32 färdiga byggprojekt för 100 milj.kr. klara att sättas i gång. De berör 13 av vårt läns blivande 15 kommuner. Bara Bjurholm och Åsele saknas på objektlistan. I Åsele pågår ett arbete. Nu har vi socialdemokrater från Västerbotten under allmänna motionstiden i motion 1863 tagit fram 11 av de färdiga projekten och begärt att riksdagen skall ge klartecken för dem genom att anvisa 35,5 milj.kr. för budgetåret 1982/83. Dessa vägprojekt skulle betyda mycket i de bygder där de finns. De är alla mycket angelägna, inte minst för industrin, för skogsavverkningen, för blivande mineralfyndigheter osv. De skulle ge en stor del av de drygt 400 vägarbetarna en möjlighet att få bygga vägar i stället för att gå och hämta arbetslöshetsersättning.

Bron över Maliån ligger i nya Malå kommun. I Norsjö kommun finns projektet Bjursele-Norsjö, och där finns också vägen Norsjövallen-Bäverhult. Det är vägbyggen för 13 milj.kr. i den del av länet där sysselsättningsproblemen är som allra störst. Av de vägprojekt vi har begärt medel till skulle arbeten för 41,5 milj.kr. hamna i Västerbottens inland. Bara 12,5 miljoner avser vägprojekt i kustområdet. Jag vänder mig med den här argumentationen till mina borgerliga riksdagskolleger i Västerbotten — ingen av dem finns i kammaren, men månne någon lyssnar — Rune Ångström, Tore Nilsson, Börje Hörnlund och Karin Israelsson: Om en stund skall ni trycka för eller mot de vägprojekt jag räknat upp. Trycker ni med regeringen, blir det inga vägbyggen. Då får de drygt 400 vägarbetarna fortsätta i arbetslöshet. Säkert blir många fler arbetslösa. Trycker ni med oss socialdemokrater för reservation 4, kan vi tillsammans säga att vi har medverkat till att vägbyggen för 41,5 milj.kr. kommer i gång i inlandet, plus vägbyggen för 12 miljoner i kustområdet. Jag avvaktar med stort intresse ert ställningstagande. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 4, som innebär bifall till våra motionskrav.

Herr talman! Det är många lokala och regionala vägproblem som behandlas i det föreliggande betänkandet och som tas upp här i kammarens talarstol i dag. Låt mig beröra ett vägproblem av nationell och internationell betydelse och räckvidd. Sedan flera år tillbaka har vi halländska riksdagsmän i motioner, i frågor och interpellationer framhållit nödvändigheten av att få en snabbare utbyggnad av E6 till stånd. Vi har alla år varit fullt överens över partigränserna och är det i stort sett alltjämt. Myndigheter i Halland, länsstyrelse, landsting och kommuner har också gjort ett flertal uppvaktningar och framställningar hos statsråd, departement och vägverk i samma syfte. Vid dessa överläggningar har det framgått ganska tydligt att det inte råder några skilda meningar om att det är angeläget ur många synpunkter att få en snabbare utbyggnad av E 6 till stånd. I början och mitten av 1960-talet var det ganska trögt, men efter hand har det gått upp för fler och fler, för vägverket och även för en del av våra kommunikationsministrar, att det är angeläget att få fart på byggandet av Europaväg 6. E 6 sammanbinder också vårt land med den europeiska kontinenten. E 6 är alltså ingen lokal trafikfråga, inte heller en regional, utan en internationell trafikfråga. En stor del av trafiken, såväl personsom godstrafiken, är internationell. Ett betydande antal av fordonen har varken starteller landningsplats inom landet, utan representerar genomfartstrafik. E 6 äristor utsträckning vårt vägansikte utåt i Europa och i världen. Det gäller alltså en nationell fråga, enligt min uppfattning av hög prioritet. Utbyggnad av E 6 pågår f. n. på en 6 km lång delsträcka norr om Varberg fram till Varberg-Borås-vägen. Denna delsträcka beräknas bli färdig till årsskiftet 1983-1984. Vägverket har visat god vilja genom att ställa ytterligare medel till förfogande för att få en snabbare utbyggnad till stånd. Därmed är 8 1 2 milen E 6 i Halland utbyggda till trafiksäker standard — motorväg eller motortrafikled. Ytterligare ca 3 mil av E 6, nämligen delen mellan Halmstad och Falkenberg, har breddats under 1970-talet, vilket förbättrat framkomligheten. Trafiksäkerheten försämras emellertid genom anslutningar i plan av enskilda och allmänna vägar och utfarter. Det mest akuta problemet ur trafiksäkerhetsoch framkomlighetssynpunkt är emellertid delen från Falkenberg till Varberg-Borås-vägen, en sträcka på drygt 3 mil. E 6 är på denna del endast 8 meter bred och kantad av utfarter och randbebyggelse. Möjligheterna till omkörning är mycket begränsade, vid högtrafik så gott som obefintliga. De nu närmast aktuella delarna för en fortsatt utbyggnad av E 6 är mellan anslutningen med pågående vägbygge som jag förut påpekat vid Boråsvägen fram till Långås, samt från Långås till Vinberg med anslutning till Falkenberg. Utbyggnad av dessa delar skulle medföra en förbättrad transportekonomi för trafiken på E 6 och därmed motsvarande fördelar för näringslivet. Trafiksäkerheten skulle få en förbättring som erfarenhetsmässigt kan uppskattas till en minskning med ca 40 allvarliga olyckor per år. Dessa båda effekter av projekten kan värderas till en 10-procentig avkastning på investerat kapital. Till dessa effekter kommer betydande fördelar för samhällsutbyggnad och miljö. I fråga om samhällsutbyggnadseffekterna tänker jag framför allt på utbyggnaden av Varbergs centralort. F. n. hämmas Varbergs utbyggnad av den befintliga Europavägen. Genom att denna flyttas ut i ett nytt läge utanför Varberg kan utbyggnaden av samhället ske på ett ur markhushållningssynpunkt acceptabelt sätt. Detta har vid olika tillfällen starkt understrukits av representanter för Varbergs kommun. Nettokostnaden för vägbygge är låg, mellan 10 och 40 96 av bruttokostnaden. Med nettokostnad menar jag här kostnaden efter avdrag av skatter och andra återbetalningar till staten, stilleståndskostnad för maskiner och motsvarande bidrag till friställd arbetskraft. Eftersom vägbyggnad till stor del består i flyttning av berg, jord och dylikt, är importandelen också låg, endast ca 10 26 totalt. De material som måste importeras är huvudsakligen bränsle och asfalt. Sysselsättningseffekten av ett vägobjekt är också god, om man medräknar bl.a. sysselsättningen för lastbilsoch maskinföretag m.fl. Slutligen vill jag också konstatera att vägar har låga driftkostnader — endast några promille av investeringen. Vad vi har yrkat i vår motion 1410 är att riksdagen skall göra en viljeyttring genom att uttala sig i den riktning som vår motion anger. Utskottet hänvisar — som så många gånger tidigare — till att såväl byggande som drift av allmänna vägar regleras genom föreskrifter i väglagen och vägkungörelsen samt avstyrker motionen. Överraskningen för oss är inte stor. Jag finner det mindre meningsfullt att yrka bifall till en motion som ett enigt utskott har avstyrkt, men jag vill genom detta anförande för riksdag, utskott och vägmyndigheter understryka hur viktigt det är att medel ställs till förfogande, så att den fortsatta utbyggnaden av Europaväg 6 kan ske i omedelbar anslutning till nu pågående arbeten. Detta är en både samhällsekonomisk och trafikpolitisk fråga av mycket hög dignitet. Herr talman! Vi återkommer framdeles med denna fråga och våra krav intill dess vi har fått en godtagbar lösning av vägproblemet E 6— som är vårt längsta trafikproblem i kilometer räknat och som också tycks bli vårt längsta i tid räknat.

Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av frågan om byggandet av en bro till Klädesholmen. Jag har också en motion i frågan tillsammans med Jens Eriksson. Dessutom finns det en socialdemokratisk motion. Det är inte första gången som den här frågan behandlas i riksdagen. För snart ett år sedan var den uppe, men den motion som väckts avslogs då. Jag, som tillhörde den borgerliga majoriteten och som bor på Tjörn, var med om det beslutet. Alla vi som sitter i beslutande församlingar har väl någon gång upplevt att hjärtefrågor ibland får vika för det politiska ansvaret — ansvaret för att beslut genomförs i enlighet med de riktlinjer som uppdragits. Detta vet även socialdemokraterna — men det kan ju alltid vara värt att sätta vederbörande borgerliga riksdagsman på prov! Någon kan svikta vid Bockholmen, Hacktjärnsbäcken eller Lervällan. Om inte får vederbörande vid hemkomsten antingen framstå som en framåtskridandets motståndare eller, förhoppningsvis, som en klok beslutsfattare. Vår motion, som vi skrev under den allmänna motionstiden i år, hade som bakgrund att vi ville försöka lösa finansieringsfrågan på ett annat sätt än med direkta statliga anslag. Bron är angelägen! Vi föreslog ett leasingförfarande. Som vi har hört här tidigare i dag har ett enigt utskott avstyrkt vår motion och även anfört skälen emot motionsförslaget. Herr talman! Sedan vi skrev vår motion har emellertid situationen förändrats. Motionen har helt enkelt blivit inaktuell. Det blir en bro. Folkpartiledaren-utrikesministern har lovat att ställa medel till förfogande. Beskedet är positivt för Tjörn och för Klädesholmen. En bro fyller ett viktigt behov för huvudnäringen, konservindustrin, samt för alla dem som lever där ute. Eftersom vägverket har fastställt arbetsplanen kan ett brobygge snabbt komma i gång. Herr talman! Jag utgår från att detta är sista gången som bron mellan Bockholmen och Klädesholmen debatteras i denna kammare.
Herr talman! Vi väcker från socialdemokratisk sida inte ”löftesmotioner” för att sätta några borgerliga ledamöter av kammaren på speciella prov eller för att undersöka om deras löften på hemmaplan om att agera i en enskild fråga kommer att svikta här i kammaren. Vi väcker våra motioner med utgångspunkt i de behov som föreligger. I det här sammanhanget har vi, som jag hade möjlighet att redogöra för i mitt huvudanförande i dag, tagit upp en mängd olika enskilda objekt, bl.a. därför att nuvarande regering icke använder arbetsmarknadspolitiska medel eller särskilda medel för att få i gång sysselsättningsskapande objekt. Det är av stor vikt att bron till Klädesholmen kommer till stånd snarast. Den svarar mot ett verkligt behov på Tjörn. Det har lovats många gånger från olika representanter för regeringen att det skall ställas medel till förfogande för den här bron. Men det har, som Siri Häggmark sade, inte hänt någonting under de år då denna fråga har diskuterats och löften givits. Det enklaste som Siri Häggmark i dag kan göra för att se till att medel verkligen ställs till förfogande är att stödja den socialdemokratiska reservationen, där det anvisas medel för byggande av bron till Klädesholmen.
Herr talman! Kurt Hugosson menade att ingen av de socialdemokratiska motionerna har väckts för att någon skulle sättas på prov. Ja, Kurt Hugosson, kanske är det så. Men när man läser om alla de projekt beträffande vägtrummor, vägstationer, skogsvägar och broar som föreslås är det inte utan att man får en känsla av att det faktiskt ändå kan vara så att socialdemokraterna gärna vill framstå som de som räddar både vägar och broar i vårt land. Det må vara mig förlåtet, men jag tror att det kan ligga något i det — vi står ju också inför ett valår. Jag utgår från att jag utan att behöva rösta för den socialdemokratiska reservationen beträffande denna bro — jag gjorde det inte heller i fjol — kommer att få se projektet avseende bron mellan Bockholmen och Klädesholmen bli genomfört.
Herr talman! Det sysselsättningspolitiska läget i dag är utomordentligt allvarligt. Bortemot 150 000 människor i vårt land saknar f. n. arbete. Vi har en regering som icke använder de arbetsmarknadspolitiska åtgärder vilka står till buds och som icke utnyttjar finansfullmakten för att ta itu med angelägna vägbyggnadsoch brobyggnadsprojekt. Vi inom socialdemokratin, som anser att man med alla till buds stående medel skall angripa sysselsättningsproblemen, anvisar för Sveriges riksdag en lång rad objekt som faller under kommunikationsdepartementets huvudtitel och som gäller vägområdet. Vi menar att man kan ta ställning till dem, eftersom de ligger inom ramen för de planer som har utarbetats av vägverket. Jag vill också säga att vi redan förra året, som inte var ett valår, från socialdemokratisk sida lade fram förslag till byggande av de angelägna broar som det gäller. Det är fråga om önskemål som hyses inte bara av socialdemokrater utan inte minst också av vägverket. Ett byggande av de föreslagna broarna innebär på sikt en verklig inbesparing på vägverkets driftsanslag.
Herr talman! Just med tanke på sysselsättningen och för att vi över huvud taget skall kunna finansiera dessa olika projekt tror jag faktiskt att ett leasingförfarande på sikt kan bli mycket bra. Den av vägverket företagna utredningen visar också att det på sikt lönar sig med ett leasingförfarande. Man använder driftkostnaderna som en garanti för ett brobygge. Det är givet att det inte var valår i fjol, och den här frågan har varit aktuell tidigare. Men man får, Kurt Hugosson, starta i god tid. Kurt Hugosson hörde att jag talade om hjärtefrågor. Det kan vara mycket frestande att rösta på en socialdemokratisk reservation för att klara hem en sådan här viktig sak. Men om man är borgerlig riksdagsman, får man ändå försöka hålla den borgerliga linjen. Man har ett ansvar för det.
Herr talman! Jag vill beröra några frågor i anslutning till motion 1420 av Olle Östrand m.fl., som tar upp olika vägprojekt inom Gävleborgs län. Islutet av februari fanns i Gävleborg 6 935 arbetslösa. Dessutom var 5 282 personer föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 12 217 personer stod alltså utanför den reguljära arbetsmarknaden. Det var nästan litet cyniskt, när Rune Torwald i sitt inlägg redogjorde för att trafikintensiteten på våra vägar har minskat under det senaste året. Man frågar sig: Går trafikintensiteten ned därför att arbetslösheten ökar och människorna tvingas sitta hemma? Att 12 217 personer i ett län inte åker till sin arbetsplats påverkar faktiskt trafikintensiteten. Men om detta är till nytta för landet torde vara mycket osäkert. Inte minst nedgången i byggandet är ett stort bekymmer i Gävleborgs län. Som framhålls i motionen har byggandevolymen i stort sett halverats från början av 1970-talet fram till i dag. Och en ytterligare halvering kan komma att bli följden av riksdagens beslut med anledning av besparingspropositionens förslag om inriktningen på medelstilldelningen till vägbyggande fram till mitten av 1980-talet. Detta är naturligtvis synnerligen allvarligt. Vägoch brobyggande skapar meningsfullt arbete. Ett byggande av vägar och broar skulle bidra till att Sverige expanderade sig ur krisen. Ett sådant byggande lämpar sig väl i områden där arbetsmarknadsläget är besvärligt. Det ger bl.a. god sysselsättning åt en rad lokala företag, såsom åkerier, maskinfirmor och småindustriföretag. Det påverkar inte heller landets importkostnader. Gunnar Oskarson redogjorde i sitt inlägg för hur ekonomiskt fördelaktigt det är att satsa på vägbyggande. Han framhöll de små nettokostnaderna och de låga driftkostnaderna. På den borgerliga sidan är man tydligen medveten om att det samhällsekonomiskt är fördelaktigt att satsa på detta område, men man vill inte riktigt följa upp det i konsekvent handlande. I motion 1420 räknas det upp konkreta vägoch broprojekt i Gävleborgs län som i stort sett är färdigprojekterade. Den sammantagna investeringsvolymen uppgår till ca 174 milj.kr., varav 84,5 milj.kr. för år 1983. De vägoch broprojekt som föreslås är uppdelade på tre grupper, nämligen broar som kan ersätta färjor, objekt som kan sänka transportkostnaderna för skogsindustrin och objekt som kan sänka transportkostnaderna för övrig industri. Av de objekt som finns upptagna vill jag särskilt nämna byggandet av en bro vid Sundet-Hasselön. Riksdagen har ju vid behandlingen av besparingspropositionen i trafikutskottet redan beslutat att den färja som nu finns skall ersättas av en bro. Riksdagsman Gunnar Björk i Gävle har under många år motionerat i riksdagen om byggandet av en bro just i Hedesunda vid Sundet. Centerpartiet i länet har haft denna fråga i sina valprogram. När därför förslaget om att dra in färjan och inte ersätta den med någon bro kom, var det naturligt att åtminstone en av centerledamöterna, nämligen Gunnar Björks ersättare, gick emot förslaget. Riksdagen följde förslaget från socialdemokratisk sida om att bygga denna bro. Riksdagen anvisade emellertid inga särskilda medel utan förutsatte att det skulle beaktas inom vägverkets ram. I motionen föreslås nu att 9 milj.kr. anvisas för just denna speciella investering. Vägverket har i sina kalkyler visat att en bro skulle ha god lönsamhet på mycket kort sikt genom minskade driftkostnader och därmed en kort avskrivningstid. I nuvarande ekonomiska läge och med läget på arbetsmarknaden, som jag inledningsvis berörde, är det mycket svårt att förstå vari det framsynta skulle ligga att inte satsa på detta. Gävleborgs län är ett utpräglat skogslän. Bristen på skogsråvara är ett stort problem för massaoch skogsindustrin. Att sänka transportkostnaderna för skogsindustrin genom att förbättra vägarna i skogsområdena måste ju vara en viktig åtgärd för att förbättra vår konkurrenskraft och därmed möjligheterna till ökad export. De objekt som har föreslagits berör hela länet, men främst Hälsingland, eftersom det är ett utpräglat skogslandskap och har mycket kraftig arbetslöshet. När det gäller transportkostnaderna för övrig industri är det inte oväsentligt att också kunna nedbringa dem. Ju bättre transportmöjligheter, desto mer likvärdiga förhållanden för industrierna i olika delar av landet. En mycket stor del av den tunga trafiken går över Gysingebroarna, som har visat sig vara i så dåligt skick att vägverket nu måste göra kontinuerliga kontroller av hållfastheten. Det kan mycket snart bli nödvändigt att helt avstänga denna trafikled. Att inte ta itu med erforderlig upprustning av vägar och broar innebär bara ett framskjutande av utgifterna och långt ifrån några besparingar. Att låta människor gå arbetslösa utan att utnyttja deras arbetsförmåga är både mänskligt och ekonomiskt förödande. De borgerliga partierna måste lyfta blicken från siffertabellerna och inse att allt förnuft talar för att det gagnar vårt näringsliv och vår konkurrenskraft att nu använda arbetskraften till förnuftiga satsningar. Med sunt förnuft borde därför en riksdagsmajoritet kunna ställa sig bakom de föreslagna investeringarna. Det ser dock inte ut som om det sunda förnuftet skulle komma att segra i denna omröstning. Den borgerliga majoriteten understryker angelägenheten av en ökad medelstilldelning, men längre än till ord törs man inte gå. Det är därför nästan litet pinsamt att höra de enstaka borgerliga ledamöterna i debatten tala för en bro här eller en väg där, om särskilda yttranden och varma tankar. Men man vill inte ge en krona, utan då vill man hålla på en besparing, som ökar arbetslösheten, minskar konkurrenskraften, framskjuter de kostnader som vi ändå måste ta. Därmed utnyttjar man dåligt de ekonomiska tillgångar som vårt land har i trafikapparaten. Jag kommer att ansluta mig till den socialdemokratiska reservationen 4. Jagtror inte att de borgerliga ledamöterna från vårt län kommer att ha någon avvikande mening denna gång. De kommer hellre att slå vakt om regeringsställningen och att inte misskreditera det förslag som regeringen har lagt fram än att hjälpa de människor som är arbetslösa i länet. De avstår från att förbättra vår industris konkurrenskraft och från att förbättra de vägar och broar som vi har behov av att få upprustade.

Herr talman! Det är väl risk för att mitt anförande ytterligare ökar Ing-Marie Hanssons pina. Jag skulle gärna vilja säga några ord med anledning av vad som hände här för 10-15 år sedan, då vi diskuterade bevarandet av Vindelälven. Många här i kammaren minns det, och andra har hört talas om det. Vi kom fram till ett beslut om att vi skulle bevara älven, och riksdagen uttalade att för de områden som berördes av älven skulle vissa andra åtgärder i stället vidtas. Man skulle kompensera dem som hade kunnat få vissa kortsiktiga fördelar av en utbyggnad. När vi nu har 14—15 års perspektiv på beslutet, kan vi när det gäller dessa planer konstatera att det har varit ”segt”, det har tagit tid, och det som har gjorts har inte varit rättvist. Det är framför allt detta jag har tagit upp i min motion 1862. Jag påpekar att i synnerhet Vännäs kommun — som ligger där Vindelälven går ut i Umeälven — egentligen inte har fått någonting av de särskilda medel som skulle fördelas och användas för åtgärder i de berörda bygderna. Jag har skrivit motionen inte så mycket med tanke på att få den behandlad av trafikutskottet — även om jag kunde förstå att den skulle hamna där — utan mera för att peka på att riksdagen vid behandlingen av budgetärendena bör observera att detta är en sak som är oerhört angelägen och att det här vägbygget borde ha hänförts till de särskilda åtgärderna i Vindelådalen. En av rubrikerna i motionen lyder: Särskild prövning av väg 628 med hänsyn till Vindelälvsbeslutet. Jag menar att de medel som har utgått till vissa åtgärder i just den här älvdalen borde ha kommit också denna väg till del. Jag håller helt med om vad som skrivs på s. 17 i trafikutskottets betänkande nr 16 om hur de här frågorna behandlas, och jag vet att det är riktigt i princip. Det som sägs där om planer och prioriteringar är naturligtvis korrekt återgivet, men faktum är att just när det gäller väg 628 har ingenting skett, och ingenting tycks kunna ske. Det är en hopplös situation för människorna som bor där. Det rör sig om en sträcka på ett par mil i den nedre delen av älvdalen, som bebos av väldigt många människor. Många har under senare tid också byggt hus där med tanke på att det skulle bli en väg, och många av dem som är beroende av vägen arbetar i Vännäs eller Umeå. Den här vägen är under all kritik, men vid prioriteringen är det alltid de stora vägarna eller de områden där folkkoncentrationerna finns som får utdelning. Man har alltså ingen utsikt till annat än att fortsätta att köra i lervällingen. Det var mot den här bakgrunden jag skrev min motion, och jag finner alltså i betänkandet att utskottet avstyrker den. Jag kan givetvis förstå det, men jag skulle vilja få upp frågan om den här vägen i ett annat sammanhang, på ett annat utskotts bord, med hänsyn till vad riksdagen tidigare har sagt om detta. Jag finner det emellertid inte meningsfullt att yrka bifall till motionen, utan jag vill bara föra fram mina funderingar över om verkligen inte detta vägbygge är någonting som måste verkställas snarast och om man inte måste vidta åtgärder med särskilda medel från andra områden, t.ex. AMS-sidan. Detta är naturligtvis något som jag vill ha sagt till dem i mitt eget län som arbetar med frågan, men det kan också vara en tankeställare för dem här i riksdagen som är ansvariga för förverkligandet av det som riksdagen uttalade 1968 om särskilda medel till Vindelådalen. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Som redan framgått av debatten i dag har väganslagen minskat kraftigt under senare år i reellt innehåll. De har halverats på en femårsperiod, och det är synnerligen allvarligt. De vägbyggnadsprojekt, som finns i vägverkets långsiktiga investeringsplaner, motiveras starkt av trafikens krav. Det kan gälla investeringar för att sänka transportkostnaderna för industrin, broar som kan ersätta färjor, trafiksäkerhetsarbeten m.m. Genomförandet av dessa objekt innebär ett betydande tillskott till sysselsättningen, och det påverkar inte heller våra importkostnader. Vägbyggandet skapar meningsfulla arbeten. Det ger bl.a. god sysselsättning åt en rad lokala företag, såsom åkerier, maskinfirmor och småindustri. Inom ramen för de utökade väganslag som socialdemokraterna vill anvisa finns ett krav i en motion från samtliga socialdemokratiska riksdagsledamöter i Kalmar län om ett snart genomförande av bl.a. ett angeläget vägbygge. Det gäller den planerade förbifarten vid Berga på väg 23 i Högsby kommun och fortsättningen av vägen Berga-Bockara. Det är objekt som kan medverka till ökad trafiksäkerhet, sänkta transportkostnader, bättre framkomlighet och bättre trafikmiljö, speciellt för dem som bor i Berga. Det finns ett flertal andra vägobjekt i länet, som vi pekar på i vår motion och som på många sätt skulle ge positiva effekter. Med de nedskärningar i vägbyggandet som regeringens förslag innebär skulle det komma att ta lång tid innan ytterligare vägförbättringar kommer till stånd. Som exempel kan jag nämna att i Kalmar län var under förra året ett enda vägbygge i gång. Det gjordes i vägverkets regi, men betalades av OKG, dvs. av dem som äger kärnkraftverket och som bygger reaktor 3 i Oskarshamn. Nu får vi i den kommande voteringen se hur det kommer att bli i fortsättningen även i Kalmar län. Vi har tidigare i flera sammanhang krävt medel för ett brobygge i länet. Det gällde då bron vid Bjursundsström i Västerviks kommun. Vi fick två gånger konstatera att vi inte kunde få hjälp med det projektet här i riksdagen av våra borgerliga kolleger i länet. Men den press vi utövade med våra förslag gjorde till slut att brobygget kom i gång, även om det tyvärr blev något år försenat. Vägbygget vid Berga behöver komma i gång nu. Jag vill säga till er: Var inte med och fördröj detta projekt; var i stället med och verkställ. Det är bättre. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga socialdemokratiska reservationer i trafikutskottets betänkande nr 16. Den fråga jag berört tas upp i reservation 4 under punkt 6 a.

Herr talman! I det betänkande som vi nu behandlar tas upp förslag till enskilda projekt som framförts i en rad motioner och som anses behöva prioriteras. Riksväg 27 genom Värnamo är ett sådant projekt, och om det inte görs någonting kan vi ganska snart få mycket stora trafiksäkerhetsproblem här. All trafik i öst-västlig riktning genom Värnamo passerar genom centrum, och där finns en gammal, snart nedsliten viadukt, som byggdes 1935. Undersökningar som har gjorts, inte minst under den senaste tiden, har visat Nr 101 att det finns en uppenbar risk för att hållfastheten är sådan att viadukten inte Torsdagen den klarar den tunga trafik som nu passerar. Det är i stor utsträckning fråga om 18 mars 1982 tunga virkestransporter, som går i öst-västlig riktning. Skulle något hända med viadukten blir det en oerhört svår trafiksituation i centrala Värnamo. Det är därför angeläget att södra förbifarten på riksväg 27 vid Värnamo ges hög prioritet. Ytterligare motiv för att detta projekt bör prioriteras särskilt har tidigare anförts här i kammaren. Jag yrkar, herr talman, bifall till motion 1411.

Herr talman! Vi socialdemokrater har nu under flera år föreslagit en ny anslagspost rubricerad ”Bidrag till information om internationell nedrustning”. Det belopp vi nu föreslår är 2 milj.kr., men vi anser att anslagsposten under en period av två eller tre budgetår skall ökas etappvis så att den kommer att uppgå till ett belopp motsvarande 1 promille av försvarskostnaderna, dvs. ungefär 17 milj.kr. Vi menar att dessa pengar skulle få stor betydelse för folkrörelsernas 49 4 Riksdagens protokoll 1981182:101-104 informationsarbete kring nedrustningsfrågorna och säkerhetspolitiken i stort. Det här förslaget har tidigare år röstats ned av den borgerliga majoriteten här i kammaren, och stämmer kvittningen går väl förslaget samma öde till mötes även i dag. Det är tydligen bara en socialdemokratisk valseger i höstens val som kan ge dessa resurser till det nu snabbt växande intresset för nedrustningsfrågorna inom våra folkrörelser. Med tanke på den generositet som den borgerliga majoriteten visat i många angränsande anslagsfrågor känns det nog litet genant för en del borgerliga ledamöter att rösta emot det här förslaget. Bonnie Bernström har exempelvis med sin motion 721 klart markerat att hon är för vårt förslag. Flera centerpartister har under senare år på liknande sätt visat sympati för det här förslaget. Men viljan har inte räckt ända fram till en positiv knapptryckning. Under utrikesdebatten i går var både Ingrid Sundberg och Gunnel Jonäng positiva till folkrörelsernas fredsarbete, men de kommer naturligtvis inte nu att rösta för pengar till den verksamheten. För motiveringarna i övrigt hänvisar jag till reservationens text. Där bör en liten detalj rättas till. Det internationella ekumeniska möte som omnämns kommer att hållas senare än som anges i texten. Herr talman! När det gäller anslaget till SIPRI har vår utgångspunkt varit att försöka stärka SIPRI:s förmåga att fullgöra sina viktiga uppgifter. SIPRI:s styrelse bedömer det som önskvärt att under en femårsperiod genomföra en fördubbling av verksamheten. Det skulle innebära en förstärkning av forskarstaben till 25-30 personer, dvs. det antal som ursprungligen förutsågs när institutet startades i mitten av 1960-talet. En sådan förstärkning av forskarstaben kan åstadkommas till en ganska låg kostnad, eftersom basresurserna redan finns vid institutet. Enligt styrelsen bör en avsevärd del av resurserna avdelas för forskning rörande den europeiska säkerhetsproblematiken och för en breddning bl.a. i samhällsoch beteendevetenskaplig riktning. Vidare vill man satsa på mer lättfattlig och allmänt spridd rapportering av forskningsresultaten. Mot bakgrund av den internationella utvecklingen när det gäller rustningarna tycker vi socialdemokrater att det är förvånande att den borgerliga majoriteten nu under flera år kunnat besluta om en faktisk krympning av SIPRI:s resurser. Det har medfört en neddragning av verksamheten vid institutet. Erfarenheten sedan 1966 har visat att det krävs ett minimum av 15 kontraktanställda forskare för att bedriva en meningsfull verksamhet vid institutet. F. n. är 9 forskare verksamma där. Regeringen har tydligen insett att de senaste årens anslag varit klart otillräckliga och föreslår därför en viss ökning för 1982/83. Den ”bedömer att anslagshöjningen möjliggör en utökad forskningsverksamhet vid institutet”. Jämfört med dagens prekära situation är detta naturligtvis riktigt. Den föreslagna anslagshöjningen medger dock bara en ökning till 13 forskare, vilket är 2 mindre än för ett år sedan. Institutets resurser minskas även på annat sätt. Genom SIPRI:s omorganisation har den servicebas som krävs för ett Nr 101 effektivt forskningsarbete byggts upp. Det betyder att ökade anslag ger hög Torsdagen den utdelning i form av ytterligare forskningsinsatser och att en fortsatt 18 mars 1982 neddragning drabbar forskningsverksamheten hårt. SIPRI har som bekant under senare år haft en del personalproblem att brottas med. En omorganisation har genomförts och ledningen har förnyats. Just nu utsätts SIPRI för hårda pressattacker från högerhåll. Under de senaste veckorna har tidningar som Neue Zärcher Zeitung, Economist och Svenska Dagbladet i politiska kommentarer hävdat att institutet är alltför lyhört österut. Syftet med dessa skriverier är destruktivt. Genom sådant förtal vill man minska tilltron till SIPRI:s rapporter. Det är inte särskilt svårt att räkna ut vilkas intressen som främjas av en presskampanj av detta slag. Vi som gärna ser att SIPRI ges möjligheter att växa och utvecklas skall naturligtvis inte blunda för de problem som finns. Men det gäller ju att väga plusoch minusfaktorer i sammanhang som dessa. Slutresultatet blir då utan minsta tvivel positivt. SIPRI:s publikationer spelar en betydelsefull roll som informationskälla och opinionsbildare i nedrustningsfrågor i ett stort antal länder. SIPRI motverkar genom sitt arbete supermakternas och militärblockens dominans när det gäller forskning och informationsspridning i frågor som är centrala för de internationella nedrustningsförhandlingarna. Det är angeläget att denna verksamhet kan fortsätta och utökas. Därför föreslår vi att anslaget till SIPRI ökas med 1 milj.kr. utöver vad regeringen har föreslagit i budgetpropositionen. När det gäller båda dessa anslag hänvisar utskottsmajoriteten till det ansträngda budgetläget. Vi socialdemokrater gör en annan bedömning av hur angelägna de här utgifterna är. Vi tycker att det är rimligt att satsa på folkrörelsernas information i nedrustningsfrågorna och på att ge SIPRI något större resurser. Vi har ju också i annat sammanhang föreslagit hur dessa utgifter skall finansieras. Herr talman! Jag yrkar bifall till de två reservationerna.

Herr talman! Största möjliga sparsamhet bör iakttas med statens medel. I budgetförslaget säger budgetministern att det på längre sikt är nödvändigt att finanspolitiken inriktas på att hålla den offentliga utgiftsexpansionen vid ca 196 per år. Det jag i detta fall har anmärkt på är att utrikesdepartementets utgiftsposter expanderar alltför kraftigt. 1981/82 expanderade de med 75 milj.kr., och nu föreslås ytterligare en höjning med 95 milj.kr. Jag anser att man kunde iaktta större sparsamhet så att man inte ökar med 13 976 ett år och 14 Yo nästa år. = Vad skall man då spara på? Vi har i motionen tagit upp några poster som jag tycker att det är av visst intresse att det kunde göras någonting åt. Den första gäller utlandstjänstemännens representation, som förra budgetåret ökade från 7,5 till 7,8 milj.kr. Nu föreslås en ännu större ökning, med 1,1 milj.kr. Jag tror inte att det är nödvändigt att utöva en så omfattande representation, utan man kunde mycket väl ha dragit ner representationen på olika sätt i stället för att medge en så stor ökning. En detalj som jag vill beröra i sammanhanget är alkoholkonsumtionen. Jag konstaterar med tillfredsställelse att utskottet skriver: ”Utomlands följs lokal sedvänja —-—-- .” Ordföranden i islamska organisationen har sagt att 900 miljoner människor tillhör islam. De skall inte dricka någon alkohol, och jag hoppas då att den lokala sedvänjan följs i deras länder. När statsministern var på besök i Indien stod det i tidningarna att det förekom ingen alkohol. Jag hoppas att den svenska utlandsrepresentationen inte av artighet gentemot andra länder är oartig mot det land som man befinner sig i. Nästa post som vi har anmärkt på och som vi tycker är för stor avser inventarier för beskickningar, delegationer och konsulat. Vi tycker att det är anmärkningsvärt att det finns en reservation på inte mindre än 34 90, 4,2 milj.kr. Skall det vara nödvändigt att ha så stora reservationer? Kan man inte ta ner anslaget till rimliga proportioner? Jag har ingenting emot att det finns någon marginal men inte 34 96 i reservationer, och där har vi ansett att man kan spara en del. Ytterligare en detalj som vi har tagit upp är de personalbostäder som utrikesdepartementet har i andra länder. Vi tycker att man borde kunna använda svenska prefabricerade trähus. Utskottet svarar att det har man tagit under övervägande någon gång. Det är möjligt, men i så fall är det bara under det senaste året. När vi förra året frågade en representant för byggnadsstyrelsen, sade han: Det har vi aldrig tänkt på, men det vore väl teoretiskt möjligt. Något annat besked fick vi inte då, så det är alltså endast det senaste året som avses när det står att man har övervägt möjligheterna. Jag undrar just hur pass allvarligt man har undersökt om det är möjligt att använda svenska trähus till tjänstebostäder åt utlandsplacerade tjänstemän. Detta är några saker som vi har tagit upp därför att vi anser att man borde kunna spara mera pengar på utrikesdepartementets huvudtitel. Vi har inte fått gehör för våra förslag i motionen, men jag anser ändå att det var bra att motionen väcktes, för under de senaste 20 åren har ingen brytt sig om att titta närmare på utrikesdepartementets utgifter. Jag anser att man där lika väl som när det gäller andra departement nogsamt skall se över om pengarna verkligen behövs. Herr talman! Med hänsyn till situationen, som den är nu, ställer jag inget yrkande.

Herr talman! Fredskrafterna sitter trångt i dag, både i världen i allmänhet och i vårt land. Det talas gärna, både här i kammaren och på andra håll, om att man skall stödja och hjälpa de fredsbevarande krafterna och de grupper och organisationer som arbetar för nedrustning, fredsforskning osv. Men när det kommer till de reella besluten visar det sig ofta att det har varit tomma ord, som i så många andra sammanhang. Jag vill gärna instämma med Sture Ericson, som med hänvisning till utrikesdebatten i går påpekade att vi då fick höra precis samma ordsvall som vanligt. Representanter för borgerligheten steg upp och talade om att de minsann var beredda att stödja fredsorganisationerna. I dag har vi återigen ett reellt förslag med framlagda fakta att ta ställning till. Förmodligen kan vi inte förvänta oss att få se de vackra orden uppfyllda genom ett konkret positivt beslut den här gången heller. Det är anmärkningsvärt hur fredsorganisationerna i Sverige under hela efterkrigstiden har behandlats styvmoderligt och med vänster hand. De blygsamma belopp som över statsbudgeten slussats över till fredsorganisationerna är närmast att beteckna som nålpengar eller fickpengar och knappt det. Nu talas om budgetläget. Det är anmärkningsvärt att när det gällt försvarsdepartementets anslag till den militära sektorn eller sådana organisationer som hör till den — jag tänker på frivilliga försvarsorganisationer — då talas det inte särskilt mycket om budgetläget. Då är givmildheten stor, och anslagen levereras prompt utan särskilt stora besparingar. Vi har i de borgerliga regeringarnas olika sparplaner fått se hur försvarsdepartementets anslagsområde och det militära försvaret klarat sig så gott som utan nedprutningar. De som genomförts har varit formella utan att beröra den stora kakan. Men när det gällt anslag till olika fredsorganisationer har attityden varit en annan. Vi har tidigare under ett flertal år föreslagit ökade anslag till fredsorganisationerna för information om nedrustning och sådana saker, och vi har upprepat det förslaget i vår motion i år. Speciellt i dagens läge, när det finns ett ökande intresse, som vi alla borde vara mycket positivt inställda till — även här i Sverige — är det viktigt att organisationer av detta slag får en ordentlig arbetsmöjlighet. Det har de inte i dag. Eftersom vårt motionsyrkande kommer att tillgodoses genom den socialdemokratiska reservationen som begär en ganska kraftig uppräkning av anslaget, yrkar jag inte särskilt bifall till motion 726, utan vi ansluter oss till socialdemokraternas reservation nr 1. Jag skulle vilja något beröra yrkandet i vår andra motion, 727, som gäller den förnyade produktionen och forskningen rörande BC-stridsmedel, dvs. biologiska och kemiska stridsmedel. Dessa talades det inte särskilt mycket om under efterkrigstiden, men de har hela tiden funnits i bakgrunden. Nu har man börjat upptrappningen också av dessa vapen. De kan väl jämföras i fråga om verkan och på annat sätt med kärnvapen. Man brukar oftast använda den gemensamma beteckningen ABC-vapen. Till skillnad från kärnvapen är de mycket billiga och lätta att framställa, och därför är det lätt för många stater att skaffa dem. Vi har känt till verkningarna av BC-stridsmedlen sedan länge. De har varit föremål för internationella konventioner, och de kom inte heller till användning under andra världskriget. Men de har utvecklats. Det fanns nervgaser redan under 1940-talet, och medlen har inte blivit mera humana sedan dess. Det har också tagits fram nya typer av dessa vapen. Denna utveckling har uppmärksammats av försvarskommittén, som säger några ord om faran för BC-stridsmedel och menar att information är nödvändig. Detta är en bakgrund till vår motion och dess krav att man skall gå ut med särskilda åtgärder för att sprida information om dessa vapen. Det ansluter väl till vad försvarskommittén sagt. Dessa vapen är mycket okända för den svenska allmänheten och troligen inte särskilt väl kända i andra länder heller. Därför behöver det ges en ordentlig information och spridas kunskaper om dessa vapens verkningar. Jag vill därför yrka bifall till vår motion 727.

Herr talman! Utrikesutskottets behandling av de anslag som berör utrikesdepartementets egen verksamhet har i år, liksom tidigare, skett i stor enighet. Behandlingen har ägt rum i vetskap om att en intern besparingsutredning inom departementet nyligen framlagt förslag till besparingar på 50 milj.kr. över en femårsperiod. Den första fasen i detta besparingsprogram avspeglas i det relevanta avsnittet i årets budgetproposition. Besparingarna åstadkoms främst genom vissa nedläggningar, eller nedväxlingar, av myndigheter och genom besparingar på departementets poster för lokaler och bostäder utomlands. Konsekvenserna av en i viss mån försämrad bostadsstandard kommer visserligen att bli märkbara för den utsända personalen, men i gengäld tycks man kunna undvika att det ålagda sparnitet går ut över Sveriges grundläggande utrikespolitiska och utrikesekonomiska intressen. Utrikesutskottet har ju i annat sammanhang påpekat att omfattningen av de indragningar som kan göras i utrikesförvaltningens verksamhet noga måste vägas mot de övergripande nationella intressen som kan komma att påverkas. Utskottet har avstyrkt en under dessa avsnitt väckt motion av Torsten Bengtson och Ulla Ekelund, i vilken yrkats vissa sänkningar i några av de föreslagna anslagen, främst beträffande representationskostnaderna och kostnader för inventarier på beskickningarna, där det har uppstått en ingående reservation. Utskottet anser att regeringens förslag i dessa hänseenden präglas av rimlig restriktivitet och att det inte är onaturligt att en reservation kan uppstå på ett anslag av inventariekaraktär. Till vad Torsten Bengtson anförde om representationen och alkoholen kan man lägga att alkoholen torde vara en mycket liten post, i den mån den alls förekommer på dessa konton, eftersom alkohol för diplomater är ganska billig. Trähusen och upphandlingen därav har utskottet tidigare uttalat sig om. Jag kan emellertid upplysa Torsten Bengtson om att försök med trähus verkligen har verkställts på några beskickningar men att dessa hus av klimatiska och andra skäl har visat sig bli ganska dyrbara. Den önskade besparingseffekten har alltså inte vunnits. Herr talman! Andra ledamöter i utskottet kommer att behandla de tidigare nämnda reservationerna. Jag skall därför inte gå in på dessa. Jag skall dock göra ett litet undantag. Det är ju så att vi också har diskuterat SIPRI. — Nu yttrar jag mig inte som talesman för utskottet, eftersom den här delen av SIPRI:s verksamhet inte har varit under behandling i utskottet, utan jag gör en reflexion av mer enskild karaktär. Det gäller en utländsk befattningshavare i SIPRI som varit anställd där några år och som under tiden har blivit dömd i Norge för publicering av hemligt militärt material. Den domen har fallit i underrätt och även fastställts av högre instans. Han har också blivit dömd i Sverige — till sex månaders fängelse — av Stockholms tingsrätt, och den domen är under prövning i hovrätten. Efter i varje fall två av dessa domar har han emellertid tjänstgjort i sitt tidigare arbetsrum, enligt uppgift sysselsatt med sortering av sitt material. Vi är nog många som finner detta ganska otillfredsställande. Personer dömda för brott av denna karaktär brukar, enligt vad som gäller för svenska statstjänstemän, momentant avstängas totalt från verksamheten. Det finns särskilda bestämmelser om detta i den svenska brottsbalken, men i den här personens fall har det tydligen inte skett. Detta ger anledning till vissa funderingar om SIPRI-ledningens omdöme och förståelse för det allvar som ligger bakom sådana domar. Även med risk för att av Sture Ericson bli betraktad som destruktiv i det här sammanhanget vill jag säga att detta bekymrar inte minst de SIPRI:s vänner, som med glädje har sett den ökade internationella uppskattning som SIPRI har fått under årens lopp. Herr talman! Jag yrkar bifall till förslagen från departementet och utskottet i alla delar.
Herr talman! Den SIPRI-anställde forskare som herr Hernelius hänvisar till har ju nu slutat sin anställning och finns inte längre vid SIPRI. Jag hänvisade i mitt inlägg till den presskampanj som har förts mot SIPRI och som senast resulterade i en mycket lång artikel i Svenska Dagbladet den 5 marsi år. Den innehåller en uppräkning av allt det förtal som har spritts kring SIPRI under de senaste månaderna och i vilket bl.a., som jag sade i mitt tidigare anförande, Neue Zärcher Zeitung har varit inblandad. Det märkliga med denna högervinklade argumentation mot SIPRI, som snarare har karaktär av politiska kommentarer än av faktaredovisning, är att man öser ur mycket grumliga källor. Uppgifterna härrör från SKP:s tidning Gnistan. Jag trodde faktiskt att herr Hernelius skulle utnyttja detta tillfälle tillatt ta avstånd från dessa uppgifter och sluta upp bakom dem som gärna ser att SIPRI får fullgöra sitt uppdrag i lugn och ro, och helst med de resursökningar som vi har föreslagit.
Herr talman! Det är ju bra att man skall spara 50 miljoner under fem år på utrikesdepartementet, men det är inte särskilt bra att man förra budgetåret ökade sina utgifter med totalt 75 miljoner och nu avser att öka dem med 95 miljoner. Beträffande trähusen vill jag säga att det förefaller något egendomligt att de av klimatiska skäl skulle vara för dyra. Det förekommer ju en rätt omfattande export av svenska trähus. Kan det vara svårare att bygga sådana trähus i svenska utrikesdepartementets regi än när de uppförs av importörer? Enligt senaste uppgifter från England har det där blivit mycket billigare att använda svenska trähus än att bygga hus på det i England vanliga sättet. Med anledning av det som sades om klimatet kan det vara av intresse att peka på ett fall där en jordbävning inträffade i ett land, varvid en mängd hus skadades. Vid det tillfället stod sig de svenska trähus som fanns i området mycket bra och klarade sig utan större skador. Jag vet dock inte hur omfattande jordbävningen var. Jag behöver inte tala mera om detta, eftersom jag hoppas att från utrikesdepartementet och byggnadsstyrelsen kunna få uppgift om hur försöken på området har utfallit. Utskottets ordförande behöver inte svara på den frågan. Försöken har tydligen pågått under de senaste åren — enligt byggnadsstyrelsens uppgifter åtminstone inte under någon längre period dessförinnan.
Herr talman! Herr Sture Ericson var mer än lovligt förvirrad i sitt senaste anförande. Å ena sidan anklagade han högerkrafter för att driva en propaganda mot SIPRI, å andra sidan hänvisade han dels till kommunisttidningen Gnistan — jag antar att den fortfarande är en kommunisttidning—, dels till två liberala tidningar ute i Europa. Jag vet inte vad högern har med detta att göra. Dessutom hade den historia som jag nämnde inte något samband med de övriga företeelser som herr Ericson kallar förtal. Vad jag sade var ju inte förtal. Vad jag framförde var fakta grundade på rättegångsprotokoll, och det är något helt annat. Sture Ericson vet väl som tidningsman vad som är förtal och vad som inte är förtal.
Herr talman! I den kampanj mot SIPRI som den långa artikeln av Mats Johansson i Svenska Dagbladet är det senaste inslaget i använder man det fall som herr Hernelius drog upp här och som ännu inte är slutfört i svenska domstolar. Jag avstår från att kommentera det. SIPRI:s ledning har naturligtvis inte haft ett dyft att göra med den verksamhet som herr Hernelius anspelar på. Den verksamhet som forskaren nu dras inför domstol för har han naturligtvis inte utfört på uppdrag av SIPRI. Han råkade händelsevis vara anställd vid SIPRI — det är det samband som finns. Det är ganska uppseendeväckande att utrikesutskottets ordförandei en diskussion om anslagen till SIPRI drar i gång en debatt om det nämnda rättsfallet. Jag uppfattar det inte på något annat sätt än som ett inslag i den högerkampanj som pågår mot SIPRI och som faktiskt med de argument som hittills redovisats har som källa tidskriften Gnistan. Det är en källa som jag trodde att herr Hernelius inte gärna ville använda.
Herr talman! Den journalist som har skrivit artikeln i Svenska Dagbladet, och som herr Sture Ericson nämnde vid namn, låter sig inte medverka i någon kampanj. Han är en mycket allvarlig och kunnig journalist. Om källorna för vad herr Ericson kallar en kampanj är kommunisttidningen Gnistan och två liberala tidningar, faller hans argument omedelbart till marken. Jag vill tillägga att jag självfallet inte har tagit upp fallet med utlänningen som är åtalad och dömd i två länders rättsliga instanser som ett led i någon kampanj. Jag har gjort det för att konstatera att det är ett belysande exempel på dåligt omdöme hos SIPRI-ledningen, om den låter honom vara kvar på sin arbetsplats efter dessa domar.

Herr talman! Eftersom jag personligen är engagerad i nedrustningsarbetet och anser att information och forskning är viktiga inslag i fredssträvandena, kunde det ha varit ett personligt dilemma för mig att motivera yrkanden om avslag på motioner och reservationer som föreslår högre anslag för just dessa ändamål. Men jag befinner mig inte i detta dilemma, eftersom de anslagsposter som det här är fråga om har räknats upp med procentsatser som är närmast unika i vår budget för det kommande verksamhetsåret. Och det anser jag vara ett bevis för att regeringen delar uppfattningen att information och forskning är viktiga inslag i fredsarbetet. Sture Ericson och Oswald Söderqvist har i sin kritik av budgetanslagen skjutit kolossalt högt över målet. Oswald Söderqvist och Sture Ericson sade att fredskrafterna sitter trångt och att de behandlas styvmoderligt eller med vänster hand, för att nu återge några uttryck. Jag kan inte dela denna uppfattning, och jag skall vid en genomgång av de olika anslagsposterna kortfattat redogöra för de fakta som ligger bakom den bedömningen. Det gäller alltså informationen om mellanstatligt samarbete och utrikespolitiska frågor. I propositionen föreslår regeringen att anslaget enligt huvudförslaget räknas upp med 2 050 000 kr. för nästkommande budgetår. För att nämna några av de anslag som har räknats upp under denna huvudpost kan jag plocka ut följande. Bidraget till utrikespolitiska institutet ökas med 225 000 kr., och det motiveras med stigande kostnader för administration. Därtill kommer att medlen för institutets forskning skall ökas med 1 650 000 kr. Anslaget för budgetåret 1982/83 ökas med sammanlagt 1875 000 kr. till det sammanlagda beloppet 4780 000 kr. En hel del organisationer får förhöjda anslag. En anslagspost på 200000 kr. har upptagits för spridande av information om uppföljningen av FN:s extra Utskottet anser, med rätta, att ökningen i budgeten för informationsverksamhet är förhållandevis stor. Man har här också refererat till det allmänna budgetläget. Till den praktiska informationsverksamheten när det gäller nedrustning skall också läggas den information som lämnas av utrikesdepartementet. Och jag vill påpeka att aktiviteten från UD:s sida är betydande i det här fallet. En annan informationskanal är den som SIDA har. Det är SIDA:s information om nedrustning och utveckling som man bör lägga till i den totala verksamheten. Man kan säga att vi i Sverige ägnar stor uppmärksamhet åt informationen om nedrustning. Utskottet anser inte att det är motiverat att prioritera en viss organisation framför andra. Beträffande informationen om BC-stridsmedel, som har tagits upp i en motion av vpk, har både UD och FOA publicerat skrifter i ämnet. I och med detta och eftersom skrifterna är både omfångsrika och informativa, anser utskottet att yrkandet i vpk-motionen 727 får anses tillgodosett. Herr talman! Jag yrkar avslag på yrkandena i motionerna 527, 721, 726, 727 och 1725 i de delar som de avser detta ärende. Jag yrkar bifall till utskottets förslag. Det har här förts en kort debatt om SIPRI:s verksamhet, och jag låter det sagda på det området vara nog. Jag vill bara konstatera att, precis som har sagts tidigare, det har varit problem inom SIPRI och att SIPRI:s förtroende har blivit något naggat i kanten på grund av institutets svårigheter. Jag anser också att det är viktigt att SIPRI:s anseende upprättas, och jag vill beteckna propositionen som ett bevis på att regeringen har förtroende för SIPRI:s fortsatta verksamhet. Under anslagsposten SIPRI föreslås nämligen en uppräkning med 2 150 000 kr., för att möjliggöra en ökad forskningsverksamhet. Det är en ökning av anslaget med ca 20 96, och den ökningen, i reella belopp, bör åtminstone räcka till ytterligare några forskartjänster. Utskottets majoritet är väl medveten om SIPRI:s betydelse för nedrustningsarbetet. SIPRI:s publikationer utgör ett värdefullt faktamaterial och är också starkt opinionsbildande. Utskottet anser dock att en uppräkning i denna storleksordning, med 20 26, är vad statskassan rimligen orkar med. Jag yrkar avslag på motion 527, yrkande 4, och avslag på reservationerna. Jag yrkar bifall till utskottets förslag på denna punkt.
Herr talman! Jag konstaterar att Rune Ångström inte vill ställa upp för Allan Hernelius linje när det gäller argumentationen kring SIPRI, utan han delar vår uppfattning att det gäller att göra sitt bästa för att bygga upp SIPRI så snabbt som möjligt. Det var bara en liten detalj i Rune Ångströms anförande som jag gärna vill rätta till. Han säger att det anslag som regeringen nu föreslår kommer att betyda ökad forskningsverksamhet. Ja, om man jämför med dagens mycket besvärande situation, där man har mindre än tio forskare, kan det stämma. Men faktum är att det anslag som nu föreslås inte tillåter att man kommer upp i det antal man tidigare ansåg vara ett minimum. Och det blir inte en ökning utan en minskning jämfört med situationen för ett år sedan. Det är alltså ett ytterligt besvärligt läge som SIPRI befinner sig i — detta i en situation när alla ropar efter mera information i dessa frågor. Låt mig sedan konstatera att man nu tydligen för fjärde året i rad kommer att avslå vårt förslag, som innebär att man under några budgetår bygger upp en anslagspost som motsvarar ungefär 1 Zo av våra försvarskostnader, dvs. ca 17 miljoner, och som skulle gå till folkrörelsernas informationsverksamhet. Detta vill man inte höra talas om. Det röstar man ner. Det är bara en socialdemokratisk valseger i höst som kan ge folkrörelserna dessa resurser.
Herr talman! Jag konstaterar att SIPRI har fått en uppräkning av anslaget med 20 96 i jämförelse med det anslag som föreslogs i fjolårets budget och som riksdagen antog. Som jag sade i mitt anförande är detta en anmärkningsvärt stor ökning i förhållande till vad övriga verksamheter i Sverige kan räkna med under det kommande budgetåret. Jag vet att SIPRI har haft en större verksamhet tidigare. Den har av skilda skäl dragits ner. Det har inte bara varit ekonomiska skäl som gjort att den neddragningen har skett, utan det har även funnits andra skäl. Jag tror emellertid att SIPRI mår bra av att under en övergångstid få stabilisera sin verksamhet och bygga upp den så att den vilar på säkra grundvalar igen. Jag vill än en gång understryka att den här anslagsuppräkningen är att betrakta som ett förtroende för att det skall gå att få en bra forskningsverksamhet i SIPRI i framtiden.

Herr talman! Att arbeta i utrikesförvaltningen har alltid varit eftertraktat. UD-karriären är fortfarande eftertraktad, men personalproblemen har ökat. Detta faktum kan praktiskt taget uteslutande hänföras till den s.k. medföljandeproblematiken. I de flesta länder är det självklart att en diplomatisk karriär bygger på förutsättningen att personalen i utrikesförvaltningen fritt kan förflyttas mellan olika länder för att genom olika tjänstgöringar skaffa sig erfarenheter från helt skilda fält. Medföljande maka — för något annat är det sällan fråga om -— förutsätts bistå i den representativa delen av utrikestjänstgöringen. Vårt land torde ligga före alla andra länder när det gäller inte bara kvinnors frekvens av yrkesutbildning utan än mer deras krav på en meningsfull yrkesverksamhet utanför hemmet. En förflyttning till fftämmande land kan på ett effektivt sätt stoppa medföljande makes möjligheter till sådan verksamhet. Att problem därvid uppstår är självklart. Följden för UD tjänstemannen blir att han — eller i ett fåtal fall hon — endast kan acceptera tjänstgöring i land där möjlighet finns för medföljande maka att utöva sitt yrke eller att han eller hon framför önskemål om förlängt uppehåll i Sverige. Ytterligt få länder, om ens något utanför Norden, erbjuder möjligheter till arbete för medföljande part. Rörligheten inom utrikesförvaltningen minskar därvid, samtidigt som många anställda känner sig tvingade att avstå från tjänstgöring som i sig skulle utgöra ett värdefullt bidrag i deras yrkeskarriär. Medföljandefrågorna har kallats 1980-talets största personalpolitiska problem inom utrikesförvaltningen. Jag vågar tillägga att de kan komma att utgöra 1990-talets olösliga personalproblem, om inte statsmakterna börjar agera på ett mer kraftfullt sätt än vad tidigare varit fallet. Vi kan i framtiden inte räkna med att välutbildade makar med egen yrkeskarriär frivilligt och utan ersättning skall avstå från yrkesverksamhet under praktiskt taget huvuddelen av sin yrkesverksamma ålder. Självfallet har frågan uppmärksammats av de UD-anställda. Förra året framlades en utredning av Elisabeth Lewin om utrikesrepresentationen, vilken på ett utmärkt sätt presenterade de problem som praktiskt taget alla UD-anställda numera ställs inför. Responsen på utredningen har från statsmakternas sida varit ringa. Detta trots att man i utredningen för fram konkreta synpunkter på hur problemen i framtiden skall kunna lösas. UD-familjernas särskilda situation, vilken inte har sin motsvarighet på något annat håll i statsförvaltningen, borde förpliktiga staten som arbetsgivare med att ta ett särskilt ansvar för UD-tjänstemännens medföljande makar. Att lösa alla problem är ogörligt så länge Sverige är ensam om problemen. De internationella överenskommelser som borde ligga till grund för problemens lösning kan inte förväntas förrän om kanske ytterligare 20-30 år. Det åligger emellertid regeringen att redan nu i olika fora peka på existensen av problemen och verka för att de uppmärksammas i alla länder. Överallt där så är möjligt måste utrikesdepartementet också aktivt verka för att specialavtal om möjligt kommer till stånd, vilka kan möjliggöra för svenska medföljande makar att få arbeten. Det kan gälla att utverka speciella förmåner om arbetstillstånd eller ansträngningar att hjälpa till med anställning i sådana internationella organisationer som finns på den tilltänkta bostadsorten. Viktigt är också att man från UD:s sida försöker att utöka tiden mellan fastställande av anställds destinationsort och tjänstgöringens påbörjande. En längre förvarningstid ger den anställdas familj ökade möjligheter till egna ansträngningar att söka arbete av något slag. Arbetsmöjligheterna för medföljande makar vid utlandsmyndigheterna bör kanske också kunna utökas. Utredningen föreslår emellertid några konkreta åtgärder för att mildra verkningarna av rådande förhållanden. Jag skall här bara nämna två angelägna reformer. Rätt till pension för medföljande maka! UD-maken bör som kompensation för uteblivna försörjningsmöjligheter ges rätt till viss fastställd ATP eller åtminstone rätt att tillgodogöra sig åren utomlands som tjänsteår. Pensionsrätten kan ses som ett erkännande av makens insatser till förmån för svenska intressen. En annan fråga gäller utökad rätt till tjänstledighet.

Därtill kommer att kontakterna med de privata arbetsgivarna genom SAF bör kunna fortsätta i syfte att uppnå tjänstledighet för privatanställda UD-makar och att departementet på begäran från en make genom en skrivelse till vederbörande arbetsgivare stöder makens tjänstledighetsansökan. Herr talman! Jämställdhet har diskuterats åtskilligt i denna kammare. Jag har därför ansett det vara viktigt att rikta kammarens blickar på ett fält där fortfarande en orimlig diskriminering råder. Problemet är dessutom inte begränsat till att vara en jämställdhetsfråga. Här gäller det hela den framtida utrikesrepresentationens funktion och möjligheten att låta anställda i utrikesförvaltningen kunna tjänstgöra med rimliga familjevillkor. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Mot bakgrund av de sjöfartspolitiska överläggningar som på mitt initiativ har förts under hösten och vintern, har Bertil Zachrisson frågat mig dels varför den av regeringen tillsatte medlaren mellan sjöfartens parter redan efter ett par veckors arbete gett upp medlingsförsöket, dels vad regeringen avser att göra för att snabbt lösa den akuta krisen på sjöfartsområdet. Under sommaren 1981 uppvaktade sjöarbetsmarknadens parter mig om sjöfartsnäringens svåra situation. Härvid framfördes krav om statliga åtgärder för att förbättra branschens konkurrensläge. Jag efterlyste då en samlad syn från parterna på hur problemen borde lösas. Under hela hösten fördes därefter förhandlingar mellan parterna. Dessa rapporterade till mig vid tre olika tillfällen. Det senaste tillfället var den 29 januari i år, då det kunde konstateras att någon enighet fortfarande inte hade uppnåtts mellan 67 parterna. Parterna och jag enades då om att be generaldirektör Kaj Janérus att söka sammanjämka ståndpunkterna. Vi enades också om att generaldirektör Janérus uppdrag skulle vara tidsbegränsat och omfatta högst två veckor. Den 15 februari överlämnade generaldirektör Janérus en rapport till mig. Han konstaterade då att det inte hade varit möjligt att samla parterna kring ett gemensamt förslag. Den ekonomiska politiken syftar till att säkerställa att det svenska näringslivet totalt sett har en tillräcklig konkurrenskraft. Detta var det primära motivet bakom den i september 1981 genomförda devalveringen. Skattereformen och andra åtgärder för att säkerställa att den svenska ekonomins kapital-, arbetsoch råvarumarknader fungerar effektivare har samma syfte. Inom de ramar som sätts av den ekonomiska politiken ligger ansvaret för att sjöfartsnäringen återfår sin internationella konkurrenskraft i första hand på branschens företag och dess anställda. En nödvändig förutsättning är bl.a. att parterna anpassar kostnadsläget till en sådan nivå att svenskt tonnage återigen blir konkurrenskraftigt. Endast på detta sätt kan på sikt en säkrare sysselsättning för de ombordanställda uppnås. Statliga ekonomiska insatser kan enligt min mening vara motiverade övergångsvis endast under förutsättning att krav samtidigt ställs om åtgärder från parternas sida som leder till en anpassning av kostnadsnivån.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Jag tror att vi alla, såväl regering och riksdag som samtliga partier, är medvetna om att den svenska sjöfarten befinner sig i en mycket svår kris. Handelsflottan har mer än halverats sedan 1975. Tonnaget har minskat från 13 miljoner till 5,5 miljoner dödviktton och antalet ombordanställda från 23 500 till 11 000. En uppenbar risk föreligger för att den svenskflaggade storsjöfarten helt försvinner, om inte kraftfulla åtgärder vidtas. Herr talmannen visade nyligen svensk trafiknäring en mycket stor heder genom att öppna och delta i det s.k. sjöfartsmötet i Stockholm. Jag antar att ni, herr talman, då fick ta del av den situation som svensk sjöfart befinner sig i. Ni berörde den f. ö. i ert öppningstal. Det är också på sitt sätt ett tecken på både det intresse som vi hyser för svensk sjöfart och det allvar med vilket vi ser på den nuvarande situationen. En konkurrenskraftig svensk rederinäring behövs av många skäl. Den skapar exportinkomster. Försörjningsberedskapen kräver att vi har en svensk handelsflotta av en viss omfattning. Närsjöfartsutredningen — vars resultat jag hoppas snart blir föremål för en proposition till riksdagen — säger att vi har nått en gräns, under vilken totalförsvarets behov inte längre kan tillfredsställas. Denna starka minskning av handelsflottan ger alltså upphov till diverse bekymmer, utöver det att den naturligtvis betyder stor arbetslöshet bland svenskt sjöfolk. Sjöfartsnettot är en betydande del av vårt lands inkomster. De 4,7 miljarder kronor som sjöfartsnettot beräknas ge 1982 är mellan en tredjedel och en fjärdedel av hela bytesbalansunderskottet i år. Mätt som bruttoexport uppgår sjöfartsexporten till ca 12 miljarder kronor. Det är alltså fråga om ganska betydande belopp. Den svenska handelsflottan är nu alltså inne i en ny, mycket allvarlig situation, där den riskerar att snabbt antingen ersättas av inchartrade båtar eller helt försvinna. Jag kan ta ett enda exempel från ett område som enligt min mening är mycket allvarligt från försörjningssynpunkt, och det gäller tanktonnaget. Det fanns en tid då vi hade massor av tankbåtar liggande — kanske t.o.m. för många. Nu är situationen den att det bara finns åtta tankbåtar kvar. En av dem är redan såld, och det pågår förhandlingar om att sälja ytterligare en. Då är det sex kvar. Men av dessa sex äger Svenska Varv tre. Och Svenska Varv har nyligen sagt att man tänker göra sig av med sina båtar, därför att man vill avveckla sitt fartygsägande. Det betyder att dessa tre båtar försvinner. Då är det bara en OK-båt och två Salénbåtar kvar. Och från Salénrederierna kommer det vittnesbörd om att de också är beredda att fatta ganska drastiska beslut när det gäller tankerflottan. Det kan alltså inte uteslutas att vi mycket snart befinner oss i det läget att det bara finns en enda svensk tankbåt kvar. Detta är naturligtvis utomordentligt allvarligt, sett ur försörjningssynpunkt. Det är klart att det i goda tider finns andra båtar som kan frakta oljan hit. Men i en försörjningskris är det mycket bekymmersamt att befinna sig i detta trängda läge, att vi är helt beroende av andra intressenter. Det här är en av orsakerna till att de ombordanställda i skrivelse efter skrivelse till regeringen har påtalat dessa allvarliga förhållanden. Man kan ta motsvarande exempel på en del andra områden, men jag tycker att detta med tankerflottans situation i dag är det allvarligaste. Rederierna har självfallet också en industripolitisk nyckelroll. De är sista länken i en produktionskedja mellan verkstäder, varv och transportanvändare av svenskt tonnage. Svenska rederier är alltså en viktig förutsättning för att det skapas arbetstillfällen inom varv och verkstäder. Ur försörjningssynpunkt är detta av mycket stort intresse, inte bara när det gäller handelsbalansen utan också när det gäller svenskt näringslivs situation över huvud taget. Frågan är hur man skall komma till rätta med dessa problem. Regeringen har varit medveten om denna situation i varje fall sedan i somras — jag hoppas att medvetandet fanns innan dess. Man har satt sig ner och pratat, och då har det mycket tydligt framgått att det finns en rad olika idéer om hur man skall komma till rätta med problemet. Självfallet har redarna och de anställda olika idéer. Det är inget nytt — så är det nästan alltid när parter skall resonera, så det visste vi i stort sett förut. Redarna anser att bemanningskostnaderna i Sverige är för höga. Eftersom flera nationer använder bekvämlighetsflagg och också utvecklade länder har regler som innebär kostnader som ligger under de internationella avtalen, får de svenska redarna högre bemanningskostnader. Dessa kan i betydande omfattning kompenseras genom att svenska fartyg drivs med färre anställda, att man upprättar bemanningsavtal av olika slag eller att man chartrar ut fartygen, vilket är det vanligaste. De ombordanställdas organisationer har i det här sammanhanget visat en mycket långtgående samarbetsvilja. De är beredda att diskutera en mängd olika idéer för att lösa kostnadsbekymret. Naturligtvis pekar de för sin del på att en lösning självfallet måste innebära att man samtidigt skapar garantier för att sjöfarten är kvar i Sverige — att båtarna är kvar i Sverige är ju en förutsättning för att man skall få en möjlighet att upprätthålla sysselsättningen framöver. Jag tror att också redarna — det är mitt intryck efter samtal med åtskilliga av dem — är beredda att rucka på sina en smula heliga principer om vilka vägar man skall gå. Men ingenting sker. Det brådskar emellertid med en lösning, för det är alldeles uppenbart att om ingenting sker, kommer det mycket snart — kanske inom bara något år — att bli så att handelsflottan ytterligare halveras. Jag tyckte att det i och för sig var mycket positivt att regeringen snabbt svarade på de ombordanställdas skrivning och lät sjöfartsverkets chef Kaj Janérus få uppdraget att söka ena parterna. Men det visar sig nu att det var en ganska förhastad slutsats, för efter bara några veckor gav han upp försöket. Det är uppenbarligen så att han inte hade något ytterligare mandat — det framgår också av kommunikationsministerns svar. Det var inte tänkt annat än att Kaj Janérus skulle sätta sig ett par veckor och prata med parterna som något slags studieledare. Att man skulle göra någonting hade ingen tänkt sig. Det visar sig alltså att det var en ganska meningslös medling, för i ett sådant läge blir det naturligtvis bara så att parterna ställer upp sina resp. batterier. Och eftersom inte något konkret bidrag från regeringens sida lämnades i det sammanhanget, hade Kaj Janérus inte något att erbjuda, och då kunde man inte komma någonstans. Enligt min mening är det fullständigt meningslöst att, som regeringen gör, skylla på parterna och säga att de får komma överens, och sedan skall man resonera om saken. Problemet är ju att de inte har någonting att komma överens om. Den tredje parten, nämligen statsmakten — vid det här tillfället regeringen — måste sätta sig ner med parterna vid bordet och försöka att ta fram en lösning. Det är mitt alldeles bestämda intryck att det går att få fram en sådan lösning ganska snabbt. Det finns en utomordentligt bra grund för de här överläggningarna i det förslag till sysselsättningsstöd för svenskflaggade fartyg i internationell konkurrens som de ombordanställdas organisationer har utarbetat. Det stödet har den fördelen att det gör det billigt för företagen att expandera, och det stimulerar samtidigt företagen till att inte minska sin sysselsättning. Det finns också goda uppslag från redarnas sida — jag vill gärna understryka det. Jag tror alltså att det finns förutsättningar för parterna att komma överens. Ien sjöfartspolitisk uppgörelse, där löntagarna säkert är beredda att stå för en ganska återhållsam löneuppgörelse och där samhället finansierar en del av de kostnader som i dag på ett eller annat sätt måste täckas — det är inte rätta platsen att från denna talarstol ange hur det skall gå till — finns det enligt min mening möjligheter att garantera en förnyelse av svensk handelsflotta. I varje fall borde man kunna garantera att den inte ytterligare minskar. Det finns dessutom en rad andra åtgärder som är möjliga att vidta. Men de borgerliga regeringarna har helt nyligen, trots vår protest, ytterligare urholkat förutsättningarna för sjöfartsnäringen, t.ex. genom att dra in hemresestödet för de ombordanställda. Det är klart att man kan återinföra det och säga att man gjorde fel. Det borde inte vara så konstigt att erkänna detta. Jag tror också att det är viktigt att man satsar på sjöfartsnäringen sjöfartstekniskt genom forskningsoch utvecklingsverksamhet. Också i det hänseendet finns det en rad uppslag från parterna. Men det viktigaste just nu, herr talman, är att regeringen handlar. Tillsätt, kommunikationsministern, omedelbart en ny förhandlare som får ett klart mandat både ekonomiskt och innehållsmässigt av regeringen! Dessa problem går att lösa om bara viljan finns. Det enda som Claes Elmstedt nu hänvisar till är regeringens ekonomiska politik. Jag skall inte ta upp någon diskussion om denna i dag — det gör vi i ett antal andra sammanhang. Låt mig bara i all stillsamhet erinra om att jag inte tror att det är särskilt många i svenskt näringsliv i dag — och allra minst inom svensk sjöfartsnäring — som tror att regeringens ekonomiska politik på något sätt skulle göra det lättare för en bransch av detta slag att etablera sig på den svenska marknaden igen.

Herr talman! Vårt parti har under en följd av år med motioner och olika konkreta förslag försökt fästa regeringens och riksdagens uppmärksamhet på den minst sagt oroväckande utveckling som kännetecknar sjöfartsnäringen. Nu har det emellertid gått så pass långt att den svenska handelsflottan riskerar att försvinna totalt om ingenting görs. Under perioden januari 1975 till juli 1979 såldes 160 oceangående svenska fartyg på sammanlagt 10 miljoner ton dw. År 1975 bestod den svenska handelsflottan av 600 fartyg med en kapacitet av 13 miljoner ton dw, jämfört medi dag då den omfattar 500 fartyg om 5,5 miljoner ton dw. Under perioden 1974-1981 minskade det svenska tonnaget med 55 26. Antalet ombordanställda under samma period minskade från 23 500 till 11 000. Här handlar det alltså om en katastrofal utveckling — och detta beroende på den sjöfartspolitik som stimulerar till en utveckling helt och hållet baserad på en total marknadsanpassning och redarnas kortsiktiga vinstintressen och som förmodligen, om den tillåts fortsätta, kommer att innebära en fortsatt försäljning, uthyrning och utflaggning av den svenska handelsflottan. Den svenska handelsflottan transporterade endast 18 96 av varorna i vår svenska utrikeshandel under 1960 och 1970-talen. Anledningen är att två tredjedelar av vår handel är koncentrerad till Europa, samtidigt som svenska rederier av profitskäl specialiserat sig på de s.k. tunga traderna och de långa transportavstånden. Sålunda är 90 96 av det svenska tonnaget sysselsatt uteslutande i trafik på utländska hamnar. I dag är endast 10 96 av vår handelsflotta sysselsatt med att frakta svenska varor. En annan inriktning och strukturell sammansättning av den svenska handelsflottan skulle innebära att varorna i den svenska utrikeshandeln kunde transporteras på svenska fartyg. Speciellt gäller detta närtrafiken och styckegodstransporterna inom Västeuropa, dit också merparten av vårt handelsutbyte går. Av det här kan man konstatera att vi i dag har en handelsflotta som har en sammansättning och struktur som inte är i stånd att trygga landets transportförsörjning i politiska och ekonomiska krissituationer. Regeringen har konsekvent vägrat att ingripa för att styra och påverka den här utvecklingen. Man säger att det är av stor betydelse för att den svenska sjöfartsnäringen skall kunna utvecklas i sunda former att konkurrensen inte snedvrids genom att staten engagerar sig som rederiägare. Och med det anser man uppenbarligen att en fortsatt utflaggning av svenska fartyg till bekvämlighetsflagg och en fortsatt utförsäljning av svenska fartyg är de sunda former som den svenska sjöfartsnäringen skall kunna utvecklas i. Detta är de former som ett statligt redarengagemang skulle snedvrida genom osund konkurrens. Därför har man tillåtit att sjöfartsnäringen utvecklats i dessas.k.

Herr talman! Denna utveckling har inneburit stora samhälleliga kostnader, både i form av skatteförluster och i form av arbetslöshet, samtidigt som man har sagt att målet för den statliga sjöfartspolitiken är att skapa förutsättningar för att landets utrikeshandel skall kunna bedrivas på ett effektivt sätt och till lägsta samhällsekonomiska kostnader. Och på frågan vad regeringen tänker göra för att lösa den akuta krisen på sjöfartsområdet svarar regeringen att ansvaret för att sjöfartsnäringen skall återfå sin internationella konkurrenskraft i första hand ligger på branschens företag och dess anställda. En nödvändig förutsättning är bl.a. att parterna anpassar kostnadsläget till en sådan nivå att svenskt tonnage återigen blir konkurrenskraftigt. Dvs.: regeringen tänker inte göra någonting men förväntar sig att redarna och de fackliga organisationerna i gemensamma överläggningar skall presentera förslag till lösningar som regeringen i sin handlingsförlamning själv är oförmögen att föreslå. Herr talman! Sjöfarten spelar en central roll i det svenska samhällets utveckling, inte minst därför att sjöfarten är sammankopplad med utomordentligt viktiga transportfunktioner, såsom hamnar, och besläktade näringar, såsom varvsindustri osv. Sjöfarten är en av landets viktigaste näringsgrenar.

Herr talman! Vi konstaterade från socialdemokratiskt håll i maj 1980, när riksdagen skulle besluta om sjöfartspolitiken, att de åtgärder som då företogs inte var tillräckliga och att staten måste göra sådana åtaganden att branschen vid en ny större nedgång i sjöfartskonjunkturen inte riskerade att drabbas av en utveckling liknande den som skett under andra halvan av 1970-talet — då hade nästan hälften av handelsflottan sålts ut. Vi sade också att åtgärder borde vidtas för att skapa möjligheter att man administrativt och praktiskt i statlig regi skulle kunna gå in i sjöfarten. Vi såg det som en handlingsberedskap inför eventuellt kommande problem. Det förslaget fick inte gehör. Nu står vi inför en situation där läget blir alltmer akut. Skall vi i fortsättningen ha en svensk handelsflotta värd namnet eller inte? Vi är redan till mycket stor del beroende av utländska fartyg och utländska rederier för vår import och export. Och vi förfogar inte — vare sig i en eventuell fredskris eller ännu mindre under ett eventuellt krig — över de fartyg som behövs för det svenska folkhushållet. De fartyg som i dag upprätthåller trafik på Sverige — det gäller såväl Nordsjöoch Europatrafik som trafik på fjärran länder — är flaggade med en flagga antingen från något NATO-land eller från något öststatsland. På så vis har vi ett starkt beroende till båda dessa parter. Vidare har vi de s.k. bekvämlighetsflaggade fartygen, och även i vad gäller dem har vi ett beroende. Det är så naturligt att vi inte ens talar om det, att järnvägen som sköter frakten åt en industri i Sverige är svensk och att lastbilsföretaget är svenskt. Nu är Sverige i kommunikationshänseende att betrakta som en ö. Vi har vatten praktiskt taget runt omkring oss. Men så fort exportgodset hunnit till en hamn varifrån det skall gå vidare skall det ske med fartyg hemmahörande var som helst, dock i allt mindre utsträckning i Sverige. Vi skulle inte kunna tänka oss den utvecklingen när det gäller landtransporterna. Men i alltför stor tysthet har det fått ske med våra absolut nödvändiga sjötransporter. Nu har vi kommit till en punkt där statsmakterna måste gripa in och inte bara stoppa den fortsatta minskningen av den svenska handelsflottan utan också se till att vi åter kommer i ett läge med något så när balans. Sjöfartens roll i den svenska trafikpolitiken kom inte med i det trafikpolitiska beslutet 1979. Riksdagen hade begärt att den skulle tas med, men det hade inte hjälpt. Frågan togs åter upp. Det tillsattes en utredning, och den var klar strax före jul förra året. Sjöfarten är av stor betydelse för transporterna i Sverige. Det måste vara samhällsekonomiskt rationellt och riktigt att använda vattenvägen, som inte slits och kräver underhåll och dessutom är mer energisnål. Men sjöfrakterna minskar ändå och landtransporterna tar över. Sjöfarten får klara sig bäst den kan — gods som går med järnvägen får transportstöd. Sjöfarten skall få debet och kredit att gå ihop. Järnvägen kör med underskott, och det betalas av staten. Närsjöfartsutredningen, som utredningen kallades, innehåller en rad förslag som kan hjälpa till att få en bättre balans mellan de transporter som kan utföras med sjöfart-fartyg resp. landtransportmedel. Det är många som intensivt har väntat på regeringens förslag. Det gäller alla som har med sjöfart att göra: näringsliv, de i fartygen anställda, redare, hamnföreträdare, hamnägare-kommuner. Men nu tycks det inte bli något förslag om kustsjöfarten heller. Kommunikationsministern väntar — jag tror förgäves, om haninte själv tar initiativ — på att redare och sjöfolk skall komma överens. Regeringen måste ta initiativ. Hamnarna fick sex veckor på sig att lämna remissvar på utredningen. De måste få besked om vad som skall hända i fortsättningen. Hamnägare och andra skall nu tydligen få vänta på besked därför att inte regeringen kan åstadkomma något förslag om svensk sjöfartsnärings framtid. Det behövs kraftåtgärder från regeringen för sjöfartsnäringen, åtgärder som försäkrar oss om en svensk handelsflotta i framtiden. Det behövs också förslag som får rätsida på svensk trafikpolitik vad gäller förhållandet sjöfart-landtransportmedel. Jag vill fråga: Är det verkligen kommunikationsministerns avsikt att det, för den händelse man — även om regeringen tar initiativ — inte skulle komma överens med sjöfolk och andra anställda, inte heller skall komma något förslag som berör trafikpolitiken i Sverige, dvs. kustsjöfartens roll i fortsättningen?

Herr talman! Jag vill först ge några synpunkter med anledning av de omdömen som fällts av ett par av talarna om handlingsförlamningen i regeringen. Det kan gå troll i ord ibland. Jag behöver inte här beskriva läget inom näringen. Hade jag inte känt till det precis lika bra som de talare som här har utvecklat sina idéer hade naturligtvis inte de initiativ som togs under fjolåret kommit till stånd. Jag hade besök både av de ombordanställdas organisationer och av redarna, och som en följd av de samtalen tog jag initiativet till en gemensam överläggning med alla. Den ägde rum i september månad. Vi var då överens om att man skulle göra ett försök att hitta någon gemensam linje, eller i varje fall en minsta gemensamma nämnare. Jag fick vid det tillfället intrycket att alla var intresserade av att hitta en konstruktion som gjorde att näringen skulle kunna stå på egna ben. När vi sedan träffades efter tre månader, hade man inte lyckats åstadkomma någonting i den vägen. Det var först den 29 januari som man lämnade var sin rapport — eller önskelista, som någon har kallat den för. Det var en förteckning över vad man ansåg borde vara rimligt att göra och där meningarna gick mycket starkt isär på de väsentliga punkterna. Det var vid det tillfället som jag och näringens företrädare på bägge sidor kom överens om att vi skulle be generaldirektör Janérus delta i en fortsatt överläggning under en relativt begränsad tid. Materialet var nämligen framtaget, och det var bara fråga om att utröna hur mycket av det som gick att så att säga fasa ihop för att på det sättet få en mer konkret och handfast bild av hur situationen kunde te sig när det gällde att komma överens. Det var inget märkvärdigt med att det tog 14 dagar. Här klagar man över att det går för sakta och över att ingenting sker. När någonting sedan sker snabbt är det fel det också. Meningen var ju att pröva om det fanns en gemensam linje, och en sådan fanns inte enligt generaldirektör Janérus —i varje fall inte av sådan fasthet att man på den grunden utan vidare skulle kunna bygga en proposition eller göra någon framställning till riksdagen. Detta var den 15 februari, för ungefär en månad sedan, och klagomålen över att regeringen inte har hunnit lägga något förslag till riksdagen tycker jag är litet grand överdrivna, milt sagt. Parterna hade ett halvår på sig för att sondera terrängen och söka komma fram till en tänkbar lösning — utan att lyckas. Men nu begär man plötsligt att regeringen på en månad skall ha ett förslag att förelägga riksdagen. Jag har sagt i mitt interpellationssvar här i dag att statliga insatser kan vara motiverade övergångsvis, under förutsättning att man ställer det kravet att parterna vidtar sådana åtgärder som leder till en anpassning av kostnadsnivån. Jag noterar att Bertil Zachrisson i sin interpellation klart uttalat att alla tre berörda parter, dvs. staten, redarna och de ombordanställda, skall medverka. Han har också påpekat att de ombordanställdas organisationer har redovisat många konstruktiva och bra förslag. Javisst, det finns en del förslag som är bra, men den fundamentala biten här är på vilket sätt statens ekonomiska medverkan i så fall skulle komma in. De ombordanställda begär i stort sett subventioner rakt upp och ner utan att tala om huruvida detta skulle gälla temporärt eller permanent. Jag lever trots allt fortfarande i den tron att vi alla är överens om att det som bäst gagnar svensk sjöfartsnäring är att den får ett stöd som innebär att näringen efter hand anpassar kostnadsläget och ökar den konkurrenskraft som ändå på sikt måste finnas, om näringen skall överleva. Och det måste den naturligtvis göra — ingen har någon annan uppfattning. Närsjöfartsutredningen nämndes här. Remisstiden gick ut den 26 februari, dvs. för tre veckor sedan. Jag har ännu aldrig under mina 18-19 år i riksdagen varit med om att det tre veckor efter det att en remisstid gått ut legat en proposition i ärendet på riksdagens bord. Det är klart att vi håller på att bearbeta materialet på departementet, och det är inget entydigt material — det pekar i alla riktningar. Det tar naturligtvis tid att botanisera i ett sådant material för att finna om det finns någonting som är hållbart att bygga vidare på. Jag vill alltså framhålla för det första att intresset för att lösa de här problemen är starkt uttalat i regeringen — det visar den rekapitulation som jag har gjort av vad som hänt under det år som gått — och för det andra att också Bertil Zachrisson konstaterar att alla måste hjälpa till. Jag utgår från att vi alla är överens om att problemen på sikt måste lösas på så sätt att näringen klarar sig på egna ben utan permanent tillskott av statsmedel. Med hänsyn till att tidsutdräkten, efter det att materialet preciserats, varit relativt liten, utgår jag också från att man har förståelse för att det måste ta litet tid innan det är möjligt att ta ställning och lägga fram förslag som har förutsättningar att accepteras av dem som är involverade.

Herr talman! Ibland när jag lyssnar på företrädare för den nuvarande regeringen får jag en känsla av att de inte riktigt vet vad regeringsmakten är till för och att de inte riktigt förstår hur man skall använda de resurser som regeringsmakten förfogar över. Här är alltså en situation där parterna nästan i nödropets form talar om för regeringen att branschen är i kris — så allvarlig kris att vi hotas av att förlora alltihop. Jag tycker att det skulle vara ganska bra om Claes Elmstedt ändå ville reagera på frågan om han tycker att det är sunt att vi nu står inför en situation där det möjligen kommer att finnas bara en enda svensk tankbåt kvar. Är det något som den svenska regeringen, ur försörjningssynpunkt, verkligen kan acceptera? På vilket annat sätt än genom att ha egna svenska båtar garanteras vi att i ett trängt läge kunna få den försörjning med olja som vi, såvitt jag förstår, fortfarande är helt beroende av? Motsvarande diskussion kan föras på livsmedelssidan. Jag har bara tagit ett enda exempel. I detta mycket allvarliga läge gör sig parterna alltså mycket stort besvär — jag tycker att både redarnas och de ombordanställdas organisationer har visat ett utomordentligt stort ansvar för sin situation. De har med all den fantasi de varit mäktiga lagt fram listor över vad som skulle kunna göras. Jag håller gärna med om att dessa naturligtvis är något slags totala önskelistor, men det har också varit meningen att tala om att det finns både långsiktiga och kortsiktiga åtgärder att vidta. Sedan har alltså parterna satt sig ned för att diskutera. Självfallet var de inte överens i utgångsläget, och de har naturligtvis inte heller blivit överens bara för att det har suttit en samtalsledare med. Jag antar att Claes Elmstedt har så mycket erfarenhet från fackligt förhandlingsarbete att han vet att man inte, när man sitter i förhandlingar, går med på saker innan man vet alla detaljer. Och i det här sammanhanget är det alldeles nödvändigt att samhället går in i diskussionen och talar om vad samhället kan erbjuda. Det borde inte vara så förskräckligt svårt att göra det. Man behöver nämligen inte vara så särdeles kunnig i matematik för att inse, att om inte samhället träder in förlorar vi handelsflottan och staten förlorar skatteinkomster på flera hundra miljoner. Då är det väl lika bra att ta de pengarna — hur mycket vill jag inte diskutera i detta läge — för att göra en statlig insats och tillsammans med parterna rädda kvar näringen. Då stannar ändå dessa skatteinkomster i Sverige. Ekonomiskt sett kan detta inte, enligt min uppfattning, vara något problem för regeringen att hantera. Det är alldeles uppenbart att det finns olika uppslag, men ekonomiskt sett skulle det inte vara en förlust för det svenska samhället att träda in. Tvärtom! Om vi behåller en större del av den svenska handelsflottan — jag anser t.o.m. att den bör växa — skapar vi därmed också arbete på den svenska landbacken: åt stuvare, transportarbetare och förhoppningsvis också åt Svenska Varv, som kan få reparera båtar och annat. Så garanterar man alltså att den svenska handelsflottan kan vara kvar i Sverige. Med hjälp av statliga insatser i det läge som råder tjänar antagligen det svenska samhället ekonomiskt på detta. Därför tycker jag att det inte utifrån ekonomiska utgångspunkter skulle vara särskilt svårt att sätta sig ner. Jag tror inte heller att budgetministern på något sätt skulle vara emot detta. I så fall behöver han undervisas. Då har han inte tänkt igenom problemet ekonomiskt, enligt min mening. Därför är min fråga till Claes Elmstedt: Finns det några ideologiska skäl till att regeringen inte vill gå in i förhandlingar? Är det något annat som hindrar att regeringen sätter sig ner med parterna och försöker att ge och ta? Det är klart — jag håller med om att alla måste ge och ta. Parterna är beredda, men Claes Elmstedt, också regeringen måste då vara beredd att ge och ta i ett sådant läge. Jag medger gärna att det här är ingenting som man gör uppi den här talarstolen, och man gör inte upp det i den offentliga debatten, utan detta är en typisk förhandlingssituation. Men regeringens passivitet i dag är ett hot emot näringen. Därför är det min alldeles bestämda önskan och vädjan — som jag försöker framföra i stillsamma former — att regeringen snabbt tar de här initiativen. Jag tror, tyvärr, att det är bråttom, om vi skall rädda en del av den svenska handelsflottan kvar under svensk flagg.

Herr talman! Kommunikationsministern protesterar mot det uttryck jag använde i mitt förra inlägg, nämligen handlingsförlamning. Han säger: Vi har visst inte varit handlingsförlamade på något sätt, utan vi har tagit initiativ och varit energiska med en gång. De fackliga organisationerna och redarna begärde förhandlingar. Visst är det så att vi inte har hunnit komma med något förslag, annars skulle vi ha gjort det för länge sedan. Jag uppfattar det svar som kommunikationsministern kommer med som något motsägelsefullt. Han säger att i första hand ligger ansvaret för att sjöfartsnäringen skall återfå sin internationella konkurrenskraft på branschens företag och dess anställda. ”Statliga ekonomiska insatser kan enligt min mening vara motiverade övergångsvis endast under förutsättning att krav samtidigt ställs om åtgärder från parternas sida som leder till en anpassning av kostnadsnivån.” Det betyder alltså att det framtida agerandet från regeringens sida är helt och hållet beroende av att parterna kan komma överens i gemensamma överläggningar. Men frågan är inte bara ekonomisk. Frågan har betydelse även när det gäller beredskapsförsörjningen. Jag skulle vilja fråga kommunikationsministern: Anser kommunikationsministern att den nuvarande sammansättningen och strukturen av handelsflottan, som är ett resultat av rederiernas marknadsanpassning, är i stånd att trygga landets transportförsörjning i politiska och ekonomiska situationer? Om ni inte anser det, anser ni då att detta problem skall lösas i överläggningar mellan redarna och de ombordanställda och att resultatet av de överläggningarna skall vara en förutsättning för att regeringen över huvud taget skall göra någonting? Skall ni alltså överlämna ansvaret för transportförsörjningen i krissituationer till redarna och de fackliga organisationerna och låta den bli beroende av deras möjligheter att komma överens? Det uppfattar ni som ett bevis på att ni inte är handlingsförlamade utan visst är energiska.

Herr talman! Jag vet inte vad man skall säga för att göra riktigt klart hur allvarligt vi ser på detta med att den svenska handelsflottan håller på att försvinna. Inte bara en exportnäring utan också de instrument som i stor utsträckning skall klara transporterna för den svenska exporten och importen håller på att försvinna. I fråga om närsjöfarten hänger alltsammans ihop — det är katten på råttan, råttan på repet osv. Det har aviserats en proposition om hamnväsendet, om jag nu skall börja i den ändan — om det är katten eller råttan kan diskuteras. Men det aviseras alltså en proposition om hamnväsendet. Ett förslag som gäller hamnpolitiken skall emellertid kopplas till ett förslag om sjöfartens roll i den svenska trafikpolitiken. Den i sin tur skall kopplas till sjöfartspolitiken i stort och den till sjöfartsnäringen. Men enligt kommunikationsministern är det branschens företag och dess anställda som i första hand har ansvaret för den svenska handelsflottan. Det är statens och samhällets ansvar och skyldighet att se till att det finns en svensk handelsflotta. Jag vill poängtera det, kommunikationsministern. Situationen är akut. Praktiskt taget allt kan nu försvinna på kort tid. Ett exempel: O. T.-Rederierna, som har ROTO Line, har varit i gungning — situationen är väl inte uppklarad ännu. Om det företaget försvinner, försvinner praktiskt taget det sista väsentliga rederiet för våra sjötransporter till England och kontinenten. Rederiet har modernt tonnage med rollon/roll-off-trafik. Om det försvinner är det endast några få fartyg som sköter hela den svenska exporten och importen till och från våra grannar i Västeuropa. En sådan utveckling är skrämmande. Vi har försökt påtala detta ett flertal gånger i det forum som riksdagen utgör, men av någon anledning når vi inte ut. Men nu står vi inför en sådan situation att vi inom kort kan vara praktiskt taget utan en svensk handelsflotta, och det är beklagligt. Nog finns det väl åtgärder som regeringen kan vidta på detta område. Kommer inte branschens folk överens får regeringen, däri instämmer jag med Bertil Zachrisson, gripa in och ta de krafttag som behövs. Från socialdemokratiskt håll kan vi ställa upp på en hel del i den vägen.

Herr talman! Det är bra att Birger Rosqvist talar om att socialdemokraterna är beredda att ställa upp och hjälpa till när det gäller att hitta konstruktiva lösningar. Jag håller också med Bertil Zachrisson om att man löser inte problemen från denna talarstol, oavsett vem som står här. Det får nog funderas på annat håll, och det sker också. Några ideologiska skäl, som Bertil Zachrisson frågade efter, finns naturligtvis inte. Vår ambition är att se till att vi har en svensk handelsflotta också i framtiden. Att diskutera försvarsaspekten på detta stadium tror jag är fel. Den finns naturligtvis alltid med i bilden, men om vi skulle hamna i det läget att den skulle vara huvudskälet tror jag att vi är riktigt illa ute. En svensk handelsflotta är en tillgång för svensk ekonomi — det är utgångspunkten. Då är försvarsaspektsfrågan också löst. Det är därför vi arbetar med dessa frågor. Det har jag försökt säga i mitt svar och i min första replik. När Birger Rosqvist säger att det är svårt att göra klart hur allvarlig den här frågan är, förstår jag inte vad han menar. Det är på grund av allvaret i denna fråga som jag i fjol tog vissa initiativ, vilkas resultat vi nu bearbetar. Maärkvärdigare än så är det inte i ett komplicerat ämne. Därför tycker jag nog att det är litet konstiga uttryck som används när man säger — jag tror att det var Bertil Zachrisson som sade det — att det måste undervisas i det här. Ja, det är litet sent att undervisa i det som redan är gjort. Regeringen vet säkert vad regeringsmakten innebär. Men man kan välja olika metoder och olika vägar för att nå ett viktigt mål på ett område där utövarna har delade meningar. Det är ju det som det handlar om här. Kanske vore det enkelt att lägga fram förslag som passar de ombordanställda. Men då uppfattar redarna det som felaktigt, sett från näringens synpunkt. Lägger man fram ett förslag som redarna ställer upp på, tycker de ombordanställda att det inte är den rätta vägen att gå. Varken herr Zachrisson eller någon annan av oss som deltagit i debatten har kommit med något förslag som skulle kunna likna en medelväg och något så när tillfredsställa de flesta. Jag har inte heller begärt det. Jag har bara noterat att det inte har kommit något sådant förslag, trots att man talat om att man i flera år försökt att göra regeringen uppmärksam på denna fråga. Det visar möjligen hur komplex och besvärlig frågan är. Men jag kan försäkra er att regeringen inte i den här frågan heller drar sig undan ansvaret.